Fru talman! Josefin Brink har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra exploatering av arbetskraftsinvandrare i Sverige. I sin interpellation anger Josefin Brink att restaurangchefer i Sverige har sålt arbetstillstånd till utländska medborgare. Inledningsvis vill jag betona att det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd, inte arbetsgivaren. Det är därför felaktigt att tala om handel med arbetstillstånd när det i själva verket handlar om att en arbetsgivare har tagit betalt för att anställa någon. Sedan är det naturligtvis oacceptabelt att arbetsgivare gör på det här sättet. Enligt de uppgifter som jag har fått har detta anmälts till de rättsvårdande myndigheterna, och det är upp till dem att bedöma om det har begåtts något brott. Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet genomfört en reform som ger goda förutsättningar att tillgodose den svenska arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Om Sverige ska stå sig väl i den internationella konkurrensen om arbetskraft behöver vi ett regelverk som gör det attraktivt att välja just Sverige. Reglerna för arbetskraftsinvandring skapar ett effektivt och flexibelt system för de arbetsgivare som är i behov av arbetskraft. Det är samtidigt oerhört viktigt att vi förhindrar missbruk av regelverket och utnyttjande av arbetstagare. Migrationsverket arbetar aktivt med att motverka missbruk av reglerna och införde i januari skärpta kontroller i ärenden som gäller branscher där det visat sig förekomma missbruk. Kontrollerna innebär bland annat att arbetsgivaren ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar att rekrytera en arbetskraftsinvandrare. Den arbetsgivare som tidigare rekryterat arbetskraftsinvandrare ska visa att man då har betalat ut löner och tecknat försäkringar. I och med att Migrationsverket nu kräver in ytterligare uppgifter från arbetsgivare i utsatta branscher finns det också goda förutsättningar att upptäcka och utreda misstänkt missbruk och få fram korrekta uppgifter som kan läggas till grund för ett beslut. Enligt Migrationsverket har de skärpta kraven gett goda resultat. Det har således vidtagits olika åtgärder för att förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas i Sverige, och regeringen kommer att fortsätta arbeta med den här frågan. Då Josefin Brink, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Jonas Sjöstedt i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Bakgrunden till denna debatt är det uppmärksammade fallet vid McDonalds. Enligt uppgifter i massmedier har chefer på företaget i praktiken sålt arbetserbjudanden till framför allt pakistanier, som alltså har fått betala för att få arbeta vid McDonalds i Sverige. Arbetserbjudandet är ju nyckeln till att få tillstånd att arbeta och vistas i Sverige. Enligt uppgifter i massmedier rör det sig om kanske mer än 100 personer som har blivit en del av denna handel med arbetserbjudanden. Personer ska ha betalat så mycket som 150 000 kronor för att få arbeta vid McDonalds. De har alltså blivit satta i skuld direkt till cheferna och hamnat i ett fullständigt beroendeförhållande - så långt uppgifterna i medierna. Det är en form av skuldsättning och beroende som vi är vana vid att höra talas om från andra länder men inte från Sverige när det gäller människor som arbetar. Man skulle kunna hoppas att det här är ett enskilt fall, men väldigt mycket tyder på att det inte är så. Det här är toppen på ett isberg. Det är så här det ser ut i delar av restaurangbranschen och också i andra branscher i dagens Sverige. Det är ett systematiskt missbruk av arbetskraftsinvandrare som är i beroendeställning på arbetsmarknaden. Hotell och Restaurangfacket i Stockholm har besökt en rad arbetsplatser. På nästan varje arbetsplats som man har besökt med arbetskraftsinvandrare har man upptäckt allvarliga missförhållanden. Det är för låga löner. Det är semesterersättningar som aldrig betalas ut. Det är arbetstider som vida överstiger de som ska gälla enligt svenska kollektivavtal. Det är personer som är inhysta hos sin arbetsgivare, ofta under väldigt enkla förhållanden men till väldigt höga hyror. Det är de som har fått sina pass sina pass beslagtagna av arbetsgivaren. Det här är, ursäkta uttrycket, en sorts slavhandel. Det är människor som är fullständigt beroende av det här systemet. En del sätter det här i system. Ett kafé med fyra anställda har erbjudit arbete till tolv personer, många fler än vad man har behov av. Det tyder på att det handlar om en organiserad handel när det gäller människors möjligheter att komma till Sverige och EU-området för att vistas och arbeta här. Vem har ansvaret för det här? Ja, självklart är de personer som begår de här handlingarna ansvariga. Men det politiska ansvaret finns hos Tobias Billström, det finns hos regeringen och det finns dess värre också hos Miljöpartiet som har varit med och träffat denna överenskommelse. Ni har skapat ett system för arbetskraftsinvandring där all makt ligger hos arbetsgivaren och nästan ingen makt hos löntagaren. Det är detta system byggt för exploatering som samvetslösa arbetsgivare nu utnyttjar så hänsynslöst på svensk arbetsmarknad. Det ska påtalas att detta gäller framför allt vissa branscher. Andra delar av arbetskraftsinvandringen fungerar väl. När det gäller till exempel dataspecialister som kommer till Sverige finns det väldigt få tecken på att det förhåller sig så här. Men i många branscher handlar det om okvalificerade låglönearbeten, som städare, restaurangbiträden och diskare, där det är uppenbart att den enda orsaken till att man tar hit någon är att man kan behandla den personen sämre och ge en sämre lön. Så ser det system ut som regeringen har skapat. Så här måste det inte vara. Man kan ge bindande erbjudanden som följs upp, som att människor får den lön som de har utlovats. Det är fullt möjligt att göra. Skattemyndigheten bör följa upp i varje enskilt fall att skatt betalas. Man kan skydda de som klagar över att ha behandlats orättvist så att de inte utvisas ur landet. Man kan ge mer kännbara sanktioner till företagen. Och man ska naturligtvis inte ge tillstånd om det finns gott om arbetssökande i Sverige. Allt det här kan vi göra om vi värnar en sjyst arbetsmarknad. Dess värre verkar regeringen inte vara beredd att göra något av detta.

Fru talman! Jag gillar inte alls att ge Aftonbladets ledarsida rätt, men på en punkt måste jag faktiskt göra det. Man hävdar att det har skett en förskjutning av diskursen i samhället, att vi pratar mer om invandring som ett problem per definition medan det i själva verket är fråga om en massa andra problem. Till exempel talar man om utanförskapet som ett integrationsproblem när det i själva verket är ett arbetsmarknadsproblem, och det finns flera sådana exempel. I dag interpelleras migrationsministern i en fråga om kriminalitet. Det bör rimligtvis vara justitieministern som ska hantera den frågan. Det är kriminalitet oavsett om det drabbar en invandrad eller en svenskfödd. Arbetskraftsinvandringsreformen är relativt ny, och alla nya system har en inkörningsperiod. Jag tror att facket har en stor roll att spela här. Jag träffade TCO för ett par veckor sedan som berättade att man erbjuder något som kallas gästmedlemskap till dem som är i Sverige och arbetar. De får betala 200 kronor för ett medlemskap i facket och kan sedan koppla på egna försäkringar. Här har facket som sagt en stor roll att spela, och jag hoppas att man kommer att axla detta ansvar. Migration är fullständigt naturligt. Det har förekommit i alla tider. Det är gränserna som är onaturliga. Om två människor kommer överens om att göra ett arbete tillsammans ska inte gränserna hindra det. Arbetskraftsinvandringsreformen är fantastisk. Det är en stor rättvisereform och något som kan ge en vitamininjektion till ekonomin inte bara i Sverige utan i de länder som folk kommer ifrån och till handeln mellan dessa länder.
Fru talman! Den svenska reformen för arbetskraftsinvandring har gett tredjelandsmedborgare oavsett utbildningsnivå och yrke möjlighet att komma till Sverige för att arbeta med stöd av ett regelverk som ställer tydliga krav på deras anställningsvillkor. Det är viktigt att understryka. Hade det inte sett ut på det viset i lagstiftningen hade vi naturligtvis haft ett problem att diskutera. Precis som Johan Hedin understryker bör vi titta på varför reformen har genomförts. Jo, det är för att vi värnar möjligheten för människor att komma till Sverige. Vi vet att det under de kommande åren är angeläget för den svenska arbetsmarknaden att få hit människor på villkor som är bra och att få hit dem över huvud taget. Att gå tillbaka till den gamla modellen, som ett antal partier i oppositionen förespråkar, skulle innebära ett återinförande av arbetsmarknadsprövning. Det är slående att dessa partier befinner sig på väldigt olika delar av skalan i övrigt, men när det gäller arbetsmarknadsprövning kan man alltså hitta både sverigedemokrater, socialdemokrater och vänsterpartister i en och samma bunt. Varför det är så kan man diskutera, men det är intressant att de alla tror på den här föråldrade modellen. När vi 2008 återgick vi till en modell med mer öppen arbetskraftsinvandring efter närmare 40 år av ett slutet system där otroligt få människor hade möjlighet att komma till Sverige var det, precis som Johan Hedin uttryckte det, en frihetsrevolution. Det syftade givetvis också till att skapa bra och vettiga villkor. Jag tycker att vi har lyckats med det och är på väg i rätt riktning. Det finns dock fortfarande saker som behöver göras för att vi ska komma vidare, vilket är viktigt och angeläget. Det kan handla om att ge ännu tydligare instruktioner till Migrationsverket om att arbeta med dessa frågor på ett systematiskt och organiserat sätt. Det handlar framför allt om att följa upp de uppdrag som verket redan har fått för att tillgodose de behov vi har. Vi ska inte tillbaka till den modell som vi hade före 2008 med en arbetsmarknadsprövning där staten beslutat och bestämt hur många människor som får komma och där fackföreningarna har en vetorätt för antalet människor. Det är regeringen motståndare till, och vi kommer inte att gå åt det hållet.
Fru talman! Vänsterpartiet är inte motståndare till arbetskraftsinvandring. Vi är motståndare till att man hänsynslöst exploaterar människor med dåliga arbetsvillkor. Det är två helt olika saker. Vi menar att oavsett var man är född ska man behandlas lika på arbetsmarknaden. Så sker inte i dag. Den politik som regeringen öppnat för har aktivt skapat den här råa exploateringen av fattiga, utsatta människor. Det är det vi vänder oss mot. Ministern pekar på att man har skärpt reglerna. I McDonaldsfallet har det ingen betydelse över huvud taget. Ministern kan rimligen inte påstå att denna form av systematiskt utnyttjade har påverkats det minsta av att man skärper reglerna om företagen har en god ekonomi. Efter alla sänkningar av restaurangmoms och arbetsgivaravgifter kan ministern vara helt lugn med att McDonalds har gott om pengar. Vart leder detta oss? Vilket samhälle leder det oss till? Jo, det leder till ett samhälle där det är okej att exploatera människor, där det är okej att man jobbar 60-70 timmar i ett restaurangkök för en lön på 30-40 kronor i timmen för att man är rädd, inte vågar gå till facket och är beroende och skuldsatt. Det har er politik lett till. Det leder till att man ställer löntagare från olika länder mot varandra. Det är en farlig situation på svensk arbetsmarknad och i svenskt samhälle i dag. Det leder till att seriösa, bra arbetsgivare som sköter sig, betalar skatt, har kollektivavtal och betalar semesterersättning råkar ut för en illojal konkurrens från dem som utnyttjar detta maximalt. Det leder till att människor inte vågar organisera sig fackligt och inte vågar säga ifrån. Detta är dess värre en del av ett mönster där man använder bemanningsföretag och visstidsanställningar, tillåter fusk med F-skattsedlar och har lönedumpning på stora delar av den svenska arbetsmarknaden: bland lastbilschaufförer, inom skogsplantering, i restaurangbransch och byggbransch. Man skapar en sorts laglös låglönemarknad som pressar lönerna nedåt på svensk arbetsmarknad och som på så via drabbar alla löntagare. Därför är detta så förödande. Jag har inget att säga om någon kommer hit och arbetar och har sjysta villkor, får kollektivavtal, kan organisera sig fackligt och inte behandlas sämre än någon annan. Här är dock själva modellen, själva syftet med att utnyttja detta att dumpa villkoren och att utnyttja människor. Jag menar att vi ska vara ett bättre land än så. Vi ska vara ett land där den som kommer hit och arbetar känner: Här behandlas jag väl. Här fick jag lära mig att man kan organisera sig fackligt. Här exploaterar man inte mig. I dag är det inte så. Det är regeringens ansvar att det har blivit så, och det är regeringens ansvar att rätta till det. Varför kan ni inte se till att det erbjudande om arbete som ges blir bindande? Det är mycket enkelt. Lönen ska gälla. Det ska vara ett golv men inte ett tak. Varför kan ni inte se till att Skatteverket följer upp varje fall så det inte begås skattebrott? Det är väl rimligt att se till att ingen begår skattebrott i det här landet. Varför kan ni inte se till att den som slår larm när något olagligt gjorts inte utvisas ur landet? Vi kan inte begära att en människa som är skatt i skuld och som har dålig ekonomi ska slå larm när effekten blir att arbetsgivaren klarar sig medan löntagaren utvisas ur landet? Varför kan ni inte ha mer kännbara sanktioner mot de arbetsgivare som inte sköter sig? Varför är det inte rimligt att pröva om det behövs arbetskraft på detta område i Sverige? Om det inte gör det är motivet att anställa en person rimligen något annat än att man behöver en anställd, nämligen att man kan utnyttja denna person mer än andra - och det är inte ett godtagbart motiv.

Fru talman! Jag fascineras av vissa debattörers förmåga att se Sveriges gränser som så givna att man inte blickar utanför dem. Dessa människor finns och söker sig till Sverige för att de tror att de kan få en bättre framtid här för sig och sin familj. Att fatta det beslutet åt dem är orättvist. Man måste få avgöra det själv. Självklart ska ingen utnyttjas och självklart ska tydliga villkor gälla. Avtal som har ingåtts ska hållas. Pacta sunt servanda, som det heter på ren svenska. Före 1860 var vi inte fria att resa inom landet. Man hade passtvång för inrikes resor. Jag tror att man om 150 år kommer att tycka att det var märkligt att vi i dag inte kunde bosätta oss var vi ville i världen och söka jobb var vi ville. Människor måste själva få fatta beslut som påverkar deras liv. De har alla möjligheter. Det är gränserna och vi politiker som stoppar dem.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att vi förhindrar att regelverket missbrukas och att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Det är jag och Jonas Sjöstedt helt eniga om. Som jag angav i mitt svar arbetar Migrationsverket mycket aktivt med detta. Det är ett viktigt arbete som kommer att fortsätta. Det är främst Migrationsverket som står för åtgärderna genom sin tillämpning av regelverket. Det gäller särskilt insatser som riktar sig mot branscher där det har visat sig förekomma problem eller missbruk. Företag inom bland annat hotell och restaurangbranschen ska nu visa att de kan garantera lön för den som söker arbetstillstånd. Arbetsgivaren ska alltså visa att det finns ekonomiska förutsättningar för att rekrytera en arbetskraftsinvandrare. Företag som tidigare har anställt arbetskraftsinvandrare ska dessutom visa att de har betalat ut löner och tecknat försäkringar. Enligt Migrationsverket har de skärpta kontrollerna haft avsedd effekt, bland annat genom att minska antalet oseriösa ansökningar - precis det som Jonas Sjöstedt efterlyste. En annan punkt som Jonas Sjöstedt tog upp tycker jag är mer betänklig. Arbetstagare och arbetsgivare i Sverige förfogar över sina egna avtal. De är fria att när som helst omförhandla anställningsvillkoren inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi alla värnar om. Mot den bakgrunden ställer jag mig frågande till på vilket sätt ett anställningsavtal, till skillnad mot ett erbjudande, i ett ärende om arbetstillstånd skulle skydda arbetstagare från oseriösa arbetsgivare. Om Jonas Sjöstedt menar att tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta ska ingå anställningsavtal som är bindande i den bemärkelsen att avtalet inte kan omförhandlas måste man fråga sig om det är rätt väg. Jag tycker inte det. Det skulle innebära en stor förändring av den svenska modellen. Jag anser att oseriösa arbetsgivares missbruk av regelverket måste motverkas på annat sätt än genom en så genomgripande förändring av den avtalsfrihet som råder på den svenska arbetsmarknaden.
Fru talman! Ministern började med att säga att vi är eniga. Det är vi inte; vi är helt oeniga i den här frågan. Jag menar att det finns en rad uppenbara saker som man måste göra för att komma till rätta med detta och få en sund väl fungerande arbetskraftsinvandring där människor inte exploateras och utnyttjas. Jag har lämnat en lista på förslag som vi har lagt fram. Regeringen är ovillig att genomföra dem. Den punkt som ministern återkommer till är att ett företag ska kunna garantera lön. Det är klart att McDonalds kan garantera lön, men det hindrade inte att regelverket exploaterades av chefen för McDonalds så att hundratals personer blev skuldsatta. I den meningen är det ett slag i luften. Nu på morgonen har jag varit i kontakt med fackligt aktiva på Hotell och Restaurangfacket. De säger att de inte märker någon skillnad. Det har inte blivit bättre. Exploateringen fortsätter. Därför krävs det mer. Om man ger någon ett erbjudande om arbete ska man ingå ett juridiskt bindande avtal om lönen som då inte kan bli lägre. Det är en maktrelation där arbetsgivaren har en enorm makt över en person som kan tvingas lämna landet och naturligtvis kan utpressa denne om man inte har den juridiska garantin. Jag menar att regeringens argument på det här området inte håller. Jag är förvånad över kylan inför alla de här tragiska människoödena, alla som utnyttjas och exploateras, alla som drömde om att bygga ett bättre liv men bara fann hårt arbete och nästan ingen betalning alls. Ni kan göra något. Ni kan hjälpa de här människorna. Ni kan visa anständighet på den svenska arbetsmarknaden, men ni väljer att inte göra det. För det krävs en ny regering. Det krävs att vi får en ny politisk majoritet. Jag har respekt för Johan Hedins ståndpunkt om helt öppna gränser. I den bästa av världar skulle det fungera, men den här världen är en ganska hård värld där människor exploateras och utnyttjas. Det är vår skyldighet som politiskt ansvariga att sätta stopp för det.
Fru talman! Jag tycker att jag flera gånger i debatten har understrukit att det är oacceptabelt att enskilda arbetsgivare inte följer de lagar och regler som gäller och som utnyttjar arbetstagare. Eftersom Jonas Sjöstedt tog upp det vill jag poängtera att Hotell och Restaurangfackets undersökning bara har granskat arbetsgivare som har rekryterat arbetskraftsinvandrare. Därför framgår det inte av undersökningen i vilken mån de problem som har framkommit vid granskningen förekommer inom hotell och restaurangbranschen generellt. Jag tror att det tyvärr är ganska frekvent. Det är ett av problemen med den här diskussionen. Nästan alla som har berörts av detta på de berörda arbetsplatserna har arbetat för sämre villkor. Det gäller inte alls enbart arbetstagare från länder utanför EU. Regeringen har hela tiden varit tydlig med att villkoren ska vara desamma oavsett varifrån i världen en arbetstagare kommer. De främsta åtgärderna för att motverka det missbruk av systemet som Jonas Sjöstedt lyfter fram sker hos Migrationsverket i samband med deras prövning. Mitt intryck är att Migrationsverket arbetar mycket aktivt för att motverka missbruk genom att göra kontroller i samband med att en ansökan kommer in. Det är viktigt att arbetstillstånd beviljas på riktig grund. Regeringens prioritering är att fortsätta att bedriva en väl fungerande arbetskraftsinvandringspolitik. Vi har inga planer på att ändra på den. Det är viktigt att understryka att om man upptäcker missbruk ska det naturligtvis bekämpas. Det är också en del av den politik som regeringen för. Ingen ska sväva i tvivelsmål om det.